Herr talman! Jag motiverade i mitt svar varför vi inte gärna kan ha någon sakdiskussion om Ranstad och Ranstadsverkets framtid nu. En proposition i frågan kommer att föreläggas riksdagen om någon vecka, och då får vi tillfälle att diskutera hela sakfrågan. Nu vill jag bara ytterligare undeéerstryka att vad som sker vid Ranstad i fråga om sysselsättningen är att en nedgång i arbetsstyrkan med 30 man kan förutses under 1969. Men det är inte så många som behöver friställas, ty av dessa 30 har redan 8 anställda lämnat verket genom frivillig avgång, och flera sådana naturliga avgångar är att vänta. Om det över huvud taget blir fråga om någon friställning under 1969, alltså om inte hela reduceringen av personalen sker genom naturlig avgång, så finns det enligt uppgift från länsarbets nämnden möjlighet att låta friställningen gälla sådana personer som är attraktiva på arbetsmarknaden. Detta är möjligt tack vare att antalet personer som det kan bli fråga om är så litet, i dagsläget 22 man. I höst är det kanske bara 10 eller ingen alls. Det lugnande beskedet kan jag ge i dag. I det begränsade perspektiv som vi i dag har när vi diskuterar frågan, nämligen 1969 och de närmast kommande åren, kommer förslagen i den proposition som förelägges riksdagen inte att behöva ge anledning till någon oro.
Herr talman! Jag vill uttrycka min glädje över det sista som statsrådet sade och som väl kan tolkas vara något av det positiva besked som jag hoppats på. Eftersom propositionen tydligen snart kommer att framläggas skall jag inte provocera statsrådet att svara på min sista fråga, men jag kunde inte underlåta att ta chansen att ställa följdfrågan, även om jag var väl medveten om att statsrådet troligen inte skulle komma att svara direkt på den.

Herr talman! Herr Larsson i Borrby har frågat om jag är villig att medverka till snara och effektiva åtgärder i syfte att avhjälpa de akuta ekonomiska svårigheter som drabbat Sveriges fiskarbefolkning bl.a. i samband med den senaste höjningen av diskontot. Tidigare i denna vecka har lagts fram proposition till riksdagen om stöd åtgärder på fiskets område. Svaret på frågan, om jag är villig att medverka till snara och effektiva åtgärder för att avhjälpa de akuta ekonomiska svårigheterna inom fisket, är alltså ja.

Herr talman! Jag skall be att få redogöra för anledningen till att jag ställt min fråga. Några yrkesfiskare ringde och berättade att de under januari och februari legat ute på Östersjön praktiskt taget varje dag och fått en mycket god fångst men hade tjänat i medeltal 42 kronor per vecka. De låg ute under den snöstorm som rasade under en del av den aktuella perioden. På sätt och vis med livet som insats kom de i hamn med sin fångst men fick då beskedet att ingenting tyvärr kunde tas emot i svensk hamn, utan de uppmanades att gå tillbaka till Bornholm och lämna lasten. Detta gjorde de och lämnade sin last för 50 öre per kilo. De fick därvid veta att fisken skulle förädlas och exporteras till Sverige. Man kan förstå hur fiskarna känner sig under sådana här förhållanden och att de är oroliga för vad som skall hända. — Nu har statsrådet Bengtsson framlagt sin proposition. Den är daterad den 21 februari, alltså en vecka innan diskontohöjningen genomfördes. Jag tar mig emellertid friheten att tolka statsrådets positiva svar så, att han är beredd att medverka till åtgärder för att kompensera kostnader som drabbar fiskarna genom diskontohöjningen, som ju inte var bestämd när propositionen skrevs. Jag kan i dagens läge inte göra någon bedömning av propositionens innehåll, men jag vill gärna säga att den vid en hastig genomläsning förefaller att vara mycket positiv ur fiskarnas synpunkt. Det är svårt att bedöma huruvida beloppen är tillräckliga, men jag understryker att statsrådets direkt positiva svar i dag förpliktar och inger förhoppningar om att i den mån de i propositionen föreslagna åtgärderna inte är tillräckliga kan vi förvänta ytterligare åtgärder.
Herr talman! Herr Larssons i Borrby inlägg föranleder bara en enda kommentar. Sveriges fiskare skall inte leva i den föreställningen, att jag är beredd att föreslå förbättringar för dem om räntan höjs och försämringar om räntan sänks. Detta med ränteändringar får nog ligga vid sidan av det vi här diskuterar.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag är beredd att medverka till att tiden för avgivande av självdeklaration utsträckes för jordbrukare och andra mindre företagare, som ej är skyldiga att föra räkenskaper. Frågan om deklarationstiden har vid upprepade tillfällen övervägts, varvid både en förkortning och en förlängning prövats. Den nuvarande ordningen har emellertid befunnits mest ändamålsenlig. Det finns enligt min mening för närvarande inte tillräckliga skäl att på nytt pröva denna fråga.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

Enligt min uppfattning finns det sådana skäl, och jag skulle vilja anföra några av dem. Kontrolluppgifterna från ekonomiska föreningar och övriga uppgiftslämnare kommer ej lantbrukarna till handa förrän tidigast sista dagen för uppgifternas avlämnande, d.v.s. den 31 januari. Vi vet att det numera är ganska invecklat att göra en jordbruksdeklaration. De flesta måste därför anlita experthjälp, men skrivbyråerna hinner inte hjälpa alla inom föreskriven tid, d.v.s. före den 15 februari, då deklarationen enligt taxeringsförordningen skall vara inlämnad. Om deklarationen inte avlämnas i tid kan man bli ålagd att böta upp till 300 kronor; detta förhållande har under senare år understrukits med kraft. De medborgare, som inte har möjlighet att själva fullgöra sin deklarationsplikt och inte kan få den hjälp de behöver i tid, lever därför under stor osäkerhet. Visserligen har det påpekats att det är möjligt att få uppskov, men för sådant skall det föreligga särskilda omständigheter. Att skrivbyråerna inte kan hinna med alla sina kunder räknas förmodligen inte som tillräckligt skäl. Dessutom har det sagts ifrån att anstånd avses komma i fråga endast undantagsvis. Till detta kommer någonting alldeles nytt, som enligt min mening är mycket väsentligt i detta sammanhang, nämligen att momsen börjar verka när man skall deklarera nästa år. Den kommer i stor utsträckning att komplicera det hela. Därför finns det ytterligare skäl att pröva denna fråga och framflytta tiden för avlämnande av deklaration till förslagsvis den 1 mars.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag anser nu gällande bestämmelser i förordningen som erkända arbetslöshetskassor vara i behov av en öÖöversyn i syfte att i högre grad säkerställa en handläggning av ärenden, svarande mot andan i lagen om en frivillig arbetslöshetsförsäkring. Den år 1967 tillsatta utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet har till uppgift att utreda alla de frågor som sammanhänger med ersättning vid arbetslöshet. Däri innefattas alltså en sådan översyn som fru Ryding efterfrågar.

Herr talman! I motionen II: 882 krävde vi förra året en ändring av 36 8 1 arbetslöshetskasseförordningen, innebärande rätt för lokal facklig organisations representant att få delta i förhandlingar om avvisad arbetsanvisning. Vi erinrade där om en arbetssökandes fyra rättigheter, som fastslås i skriften Förändring och trygghet — Arbetspolitik i tillämpning. Dessa är rätten till säkerhet, rätten att bli informerad, rätten att välja och rätten att bli hörd. Jag har tolkat detta som andan i lagen om den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen. Vår motion förra året avslogs givetvis, men jag måste med stort beklagande konstatera att den senaste tidens händelser på detta område mycket brutalt har visat att andan i lagen om den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen tolkas på ett högst märkligt sätt.

När andra lagutskottet förra året avstyrkte vår motion gjorde man det med hänvisning till att jag levde kvar i en gammal föreställning om att arbetsförmedlingen skulle fungera som något slags polis, vilket rent sakligt givetvis är helt felaktigt och en falsk beskyllning. Som utvecklingen nu har gått måste väl alla i dag erkänna att det var fel att inta en så negativ ställning till vårt motionskrav. Sanningen kommer man närmare om man erkänner att det var mycket framsynt av oss att kräva vad vi gjorde och försöka skapa förutsättningar för att hindra sådana irritationer — för att inte säga tragedier — som nu har uppstått och som faktiskt inte skulle behöva uppstå i vårt samhälle, där det så länge funnits en socialdemokratisk regering. Med anledning av statsrådets svar, som jag ber att få tacka för, vill jag vidare säga att jag finner det egendomligt att utskottet den 26 april förra året inte kunde lämna den upplysning som inrikesministern i dag har lämnat utan i stället angav andra motiv. Jag hoppas att jag får fatta statsrådets upplysning så, att KSA-utredningen från «1967 snabbt kommer att beakta kravet i vår motion på rätt för facklig organisations representanter att få delta i förhandling om avvisad arbetsanvisning, detta trots andra lagutskottets mycket otillfredsställande skrivning förra året.
Herr talman! Jag är ledsen men jag måste nog också konstatera att fru Ryding — åtminstone att döma av hennes anförande här — tycks leva kvar i en felaktig föreställning om hur arbetslöshetskassorna arbetar. Kassorna är ju förankrade i de fackliga organisationerna, och det är kassornas styrelse som beslutar om avstängning från ersättning, även då någon vägrar att ta erbjudet arbete. Arbetsförmedlingens roll är bara att rapportera när sådan vägran förekommer. Eftersom fru Ryding inte tycks ha klart för sig förhållandena inom arbetslöshetskassorna kanske jag skall tillägga att man har möjlighet att besvära sig. Det finns inom arbetsmarknadsstyrelsen en särskild delegation med generaldirektören som ordförande och tre ledamöter som representerar arbetslöshetskassorna, och inför denna delegation kan den enskilde medlemmen få ett ärende prövat. I sista hand har man möjlighet att vända sig till försäkringsdomstolen som är den sista instans vilken prövar ärenden av denna art. Det finns alltså korrigeringsmöjligheter i det system som vi har. Arbetslöshetskassornas styrelse består ju av folk från samma grupper som de försäkrade. Stuveriarbetarnas arbetslöshetskassor är så att säga kontrollerade av den egna organisationen, och man måste väl inom denna ha de bästa förutsättningarna att bedöma huruvida en avstängning kan vara motiverad eller ej. Även om andra lagutskottet inte skrev någonting om att KSA-utredningen arbetar med dessa frågor, tycker jag att fru Ryding borde ha känt till detta.

Herr talman! Jag känner mycket väl till arbetslöshetskassorna, t.o.m. på så nära håll som genom min egen familj, och jag vet alltså hur de i praktiken fungerar. Självfallet känner jag också till att man har rätt att besvära sig, och jag har inte heller bestridit detta. Men vore det inte bättre att i stället för en utökad byråkrati sätta in förebyggande åtgärder? Då vore man redan från början garderad. Till sist tackar jag för komplimangen att jag skulle ha vetat vad andra lagutskottet förra året inte visste.

Herr talman! Herr Jönsson i Ingemarsgården har frågat mig om jag är villig att ange skälen till att regeringen i årets statsverksproposition till skillnad från tidigare år inte uttalar sig för att en viss del av bostadslåneramen reserveras för fördelning i särskild ordning för byggande av bostäder för åldringar i glesbygdskommuner. I årets statsverksproposition har regeringen föreslagit att riksdagen uttalar sig för en bostadsbyggnadsplan som omfattar en igångsättning under år 1969 av 103000 lägenheter. Detta innebär en ökning av den preliminärt fastställda planen med 8000 lägenheter. Om riksdagen bifaller förslaget, ankommer det på Kungl. Maj:t att besluta hur den utvidgade planen skall disponeras för olika ändamål. Den omständigheten att det av herr Jönsson berörda uttalandet i förra årets statsverksproposition inte har upprepats i årets statsverksproposition innebär inte att regeringen avhänt sig möjligheten att i det fortsatta fördelnings arbetet knyta villkor till viss del av låneramen om så skulle befinnas motiverat.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

Jag tyckte att detta var oroande och befarade att man i glesbygderna skulle få försämrade möjligheter att bygga. Jag tolkar nu inrikesministerns besked i slutet av svaret så, att en sådan ram som jag åsyftat kommer att föreligga och att han även ger ett halvt löfte om att den skall tillämpas även i år. Jag anser att det föreligger stora behov när det gäller byggande av åldringsbostäder i glesbygdskommunerna, och det är mycket angeläget att dessa behov också tillgodoses. Jag hoppas att detta tas i beaktande när regeringen under senare delen av detta år skall behandla dessa problem. Arbetsmarknaden har ju på senare tid fått en något ändrad och expansivare karaktär, men i glesbygdskommunerna, där man har stort behov av åldringsbostäder, är den sannerligen inte överhettad. I många av dessa kommuner, i varje fall i den norra delen av landet, finns arbetskraft tillgänglig i stor utsträckning.

Herr talman! Herr Andersson i Örebro har frågat om jag anser att behov föreligger att ålägga tillverkare av kemiskt-tekniska preparat att sätta ut firmaadress på förpackningen för att därigenom underlätta för läkare att vid förgiftningsolycksfall snabbt få kontakt med tillverkaren. Kemiskt-tekniska preparat som kan förorsaka förgiftning faller i stor utsträckning under giftförordningen. Enligt tillämpningskungörelse till denna förordning skall hälsofarliga varor vid överlåtelse vara märkta med bl a. tillverkarens eller, beträffande i utlandet tillverkad vara, importörens namn och postadress. Giftnämnden meddelar närmare föreskrifter härom. Av stor betydelse i samband med förgiftningsfall är den verksamhet som bedrivs av giftinformationscentralen vid karolinska sjukhuset. Centralen har kartotek över preparat som har förorsakat eller kan tänkas förorsaka förgiftningar: Den står allmänheten till tjänst med information och är tillgänglig för landets läkare dygnet runt för upplysningar. Den lämnar också förslag till behandlingsmetoder vid akuta förgiftningar. Hos giftnämnden och giftinformationscentralen finns uppgifter om sammansättningen av vissa i handeln tillgängliga varor med giftverkningar. Det är dels uppgifter som tillverkarna i vissa fall obligatoriskt skall lämna, dels information som på frivillig väg lämnats om andra kemiskt-tekniska preparat. Vid den prövning av hithörande frågor som skett inom socialdepartementet har konstaterats, att det föreligger ett behov av ait effektivisera detta informationssystem, och frågorna kommer inom kort att bli föremål för utredning.
:Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den är den enormt stora ökningen av antalet förfrågningar om förgiftningsolycksfall. Från 8627 förfrågningar 1967 har man kommit upp till 11 828 förfrågningar 1968, d.v.s. en ökning med över 3 000 på ett år. År 1961 var antalet förfrågningar 1 131. Denna kraftiga ökning har givetvis lett till att det uppstått besvärande problem för = giftinformationscentralens apotekare och läkare. Deras arbete med att försöka ta reda på vilken tillverkare som ligger bakom en fantasiprodukt av kemiskt-tekniska preparat är både tidskrävande och besvärligt.

I sitt svar uppger statsrådet att centralen står allmänheten till tjänst med information och är tillgänglig för landets läkare dygnet runt för upplysningar. Det stämmer så till vida att jourarbetet på centralen pågår till kl. 20 på kvällarna. Sedan övertar barnkliniken jouren och sköter den till kl. 8.30 på morgonen. Under lördagsdygnet sköts jourtjänsten helt av giftinformationscentralen. Eftersom statsrådet i sitt svar säger att dessa frågor inom kort kommer att bli föremål för utredning, tycker jag det vore rimligt att även det här problemet togs med i denna utredning för att få klarlagt om man kan underlätta för läkarna att snabbt erhålla klara besked.

Herr talman! Herr Mundebo har i en interpellation frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra tryggheten för resenärer som deltar i sällskapsresor till utlandet. Lagen om ställande av säkerhet vid sällskapsresa till utlandet trädde i kraft den 1 juli 1967. I lagen föreskrivs att den som i förvärvssyfte anordnar sällskapsresa till utlandet skall ställa säkerhet hos kommerskollegium. Säkerhet skall också ställas, om sällskapsresa som anordnas utomlands utbjuds i Sverige. Skyldig att ställa säkerheten är i sådant fall den som säljer, utbjuder eller förmedlar resan. För resor till de nordiska länderna gäller inte kravet på säkerhet. Säkerheten skall bestå av en betalningsutfästelse, som är utfärdad av bank eller försäkringsbolag och som fullgörs vid anfordran. Säkerhetens belopp bestäms av kommerskollegium med hänsyn till reseverksamhetens art och omfattning. Beloppet skall i regel vara minst 200 000 kronor. Säkerheten får tas i anspråk för att betala tillbaka medel, som erlagts för resa som blir inställd. I fråga om resa som påbörjats men inte slutförts får säkerheten användas för resenärernas uppehälle i utlandet och för deras återresa. Frågor om ianspråktagande av säkerhet prövas av resegarantinämnden. Syftet med denna lagstiftning är att skydda resenärer vid s.k. reseskandaler. Avsikten är att ge resnärerna ett socialt betingat minimiskydd men inte att garantera, att reseföretaget uppfyller alla sina kontraktsenliga åtaganden. Reglerna om ianspråktagande av säkerhet är utformade från dessa utgångspunkter. Tanken är att, om en reseskandal inträffar utomlands, erforderliga medel snabbt skall kunna ställas till förfogande genom garantisystemet, så att resenärerna inte blir nödlidande. Återfärden avses företas snarast möjligt med lämpligt färdmedel. Garantimedlen är inte avsedda att ge resenärerna möjlighet att stanna på platsen under den tid som ställts i utsikt vid reseavtalets ingående. En resenär kan naturligtvis bli lidande även i andra hänseenden än som omfattas av de ändamål för vilka säkerheten får tas i anspråk. Han kan t.ex. få ett hotellrum med lägre standard än som utlovats. Ett annat exempel är det av interpellanten berörda fallet att resenären förorsakas olägenhet genom att vistelsen utomlands blir kortare än beräknat. I fall av denna art är resenären hänvisad till att söka nå frivillig uppgörelse med researrangören eller, om detta misslyckas, anlita den vanliga domstolsvägen. I detta sammanhang vill jag särskilt framhålla att den allmänna reklamationsnämnden har en särskild avdelning för sällskapsresor. I det fall som i första hand tagits upp i interpellationen, nämligen att researrangören gått i konkurs, är det dock naturligtvis osannolikt att resenären kan få gottgörelse på någon av dessa vägar. Resenären blir i konkursen jämställd med andra fordringsägare. Av vad jag här anfört framgår att lagstiftningen om säkerhet vid säll skapsresor är avsedd att ge resenärerna ett grundskydd men inte att åstadkomma en fullständig garanti för att resenären får fullfölja en beställd resa på avtalat sätt. Resenärens val av researragemang sker alltså fortfarande i viss utsträckning på egen risk. Den som förbereder en resa måste beakta detta när han bedömer vilken researrangör han skall anlita. I viss mån är han således i samma situation som normalt föreligger för den konsument som vill tillhandla sig en vara eller tjänst. Lagstiftningen om sällskapsresor tillkom för mindre än två år sedan. Frågan om lagstiftningens utformning diskuterades då ingående och olika lösningar övervägdes. Jag framhöll i propositionen att den lösning som valdes innebar en nyhet på det näringsrättsliga området. Lagstiftningen borde därför omprövas sedan man haft tillfälle att studera verkningarna. Med hänsyn till detta begränsades den nuvarande lagens giltighetstid till fem år. Den gäller sålunda till utgången av juni 1972. Erfarenheterna av lagstiftningen under den begränsade tid den varit i kraft måste betecknas som goda. I allt väsentligt har det uppställda målet nåtts. Det kan sålunda utan tvekan slås fast att den nya lagen hindrat uppkomsten av verkliga reseskandaler och därmed lämnat de resande ett effektivt skydd. Åtskilliga fall har prövats av resegarantiärenden. Genom snabb utbetalning av garantimedel har situationer som lätt kunnat utvecklas till reseskandaler retts upp på ett tillfredsställande sätt. Även om sålunda lagen allmänt sett haft tillfredsställande verkningar, är det självfallet inte uteslutet att den har brister på vissa punkter. Emellertid måste lagstiftningen om sällskapsresor på grund av den nuvarande lagens begränsade giltighetstid i sin helhet prövas på nytt inom en ganska nära framtid. Prövningen får då ske mot bak grunden av samtliga erfarenheter som gjorts vid tillämpningen av de nuvarande reglerna. Om man därvid skulle finna att den gällande lagstiftningen i huvudsak skall behållas, bör bl.a. övervägas om säkerheten skall få tas i anspråk också för andra ändamål än som nu är möjligt.

Herr talman! Jag vill tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Jag kan instämma i handelsministerns uppfattning att erfarenheterna av 1967 års lag om ställande av säkerhet vid sällskapsresor till utlandet är goda. Den nya lagen har medfört — eller låt oss åtminstone säga bidragit till — att antalet verkliga reseskandaler nu är begränsat. Om en resa blir inställd, kan en resenär få om inte full garanti så dock ett tillfredsställande grundskydd. Jag konstaterar emellertid också att handelsministern delar min uppfattning att lagen i vissa avseenden är ofullständig. Handelsministern medger att det självfallet inte är uteslutet att lagen har brister på vissa punkter. Som sägs i interpellationssvaret, kan en resenär i fråga om resa som påbörjats men inte slutförts få ersättning endast för uppehälle i utlandet och för återresan, däremot inte någon kompensation för en förkortad utlandsvistelse, och det reducerar ju starkt lagens värde. Många människor deltar numera i sällskapsresor av lång varaktighet, och de avgifter som resenärerna betalar i förskott kan vara av betydande storlek. Jag tänker bl.a. på resor av sjukvårdskaraktär, resor som kanske varar två å tre månader. I sådana fall kan den enskilde drabbas av förluster kanske på flera tusentals kronor. Vid den tidpunkt då jag framställde min interpellation fanns ett aktuellt ex empel, som drastiskt belyste svagheten i nuvarande lag. I slutet av januari gick ett ganska stort resebyråföretag i konkurs. Företaget hade kort tid dessförinnan ordnat flera resor. I en av dem deltog bl.a. ett stort antal handikappade och förtidspensionärer. Flera resenärer hade betalat för en lång tids utlandsvistelse men fick efter ett par veckor en snabb hemtransport. Deras vistelse i utlandet blev alltså starkt förkortad. Resebyrålagen gällde inte för en sådan situation, och flera förlorade 2000 å 3000 kronor. Som handelsministern säger i interpellationssvaret, är det naturligtvis osannolikt att resenären i ett fall då researrangören gjort konkurs kan få gottgörelse genom Ööverenskommelse eller domstolsvägen. I det aktuella fallet tycks det alltså icke vara möjligt med en gottgörelse. Situationen är ju särskilt besvärlig för många sjukpensionärer som utnyttjat en stor del av sina ekonomiska tillgångar just för denna resa. Många har fått intrycket att resebyrålagen ger trygghet, och då känns det extra bittert när de finner att så inte alltid är förhållandet. Vi kan alltså konstatera att lagen är ofullständig. Det inträffar inte så många fall varje år av det slag som jag nämnt i min interpellation, men antalet är tillräckligt stort för att vi måste pröva alla möjligheter att förbättra tryggheten. Handelsministern är medveten om att lagen har brister. Han nöjer sig emellertid med att konstatera att lagen i sin helhet framdeles måste omprövas, eftersom den har begränsad giltighet. Den gäller endast intill utgången av juni 1972. Denna prövning skall, sägs det i svaret, göras inom en ganska nära framtid. Jag vill för min del inte tala om »en ganska nära framtid», ifall en förbättring kommer att ske först om tre år. Många enskilda människor kan under dessa år drabbas av besvärliga problem. Då vi är medvetna om att brister finns i lagen och vet vari de består, har vi ingen anledning att vänta ytterligare tre år för att komma med en ny lag. Låt oss redan nu vidga lagens omfattning, så att säkerhet kan få tas i anspråk även för kompensation för förkortad utomlandsvistelse! Det finns ingen orsak att vänta med denna sak.

Herr talman! Herr Mundebo anser sig kunna konstatera att jag delar hans uppfattning att den nuvarande lagen är ofullständig. Jag tror att herr Mundebo bör hålla sig till vad jag har sagt och inte försöka i mitt interpellationssvar läsa in något annat än vad det innehåller. Jag har sagt att under den korta tid lagen varit i tillämpning har den i stort sett — såvitt vi kan bedöma — fyllt sitt syfte. Man kan ju alltid argumentera för att lagen skall ta hänsyn även till andra fall än då resenärerna behöver hjälp för att komma hem eller då de bör få tillbaka åtminstone någon del av de pengar som de betalat för en inställd resa, men det är till sådana fall som lagen nu begränsar sig. Det kan givetvis uppkomma olägenheter av den art herr Mundebo nyss talade om, och, all right, man kanske i framtiden bör ta hänsyn även till sådana problem. Men jag har ingen bestämd uppfattning om hur detta skall ske. Det är möjligt att man kan komma till rätta med problemen på ett annat sätt än genom en lagändring. En viss sanering av resebyråbranschen har skett redan under den korta tid den nuvarande lagen har varit i tilllämpning, och detta får väl anses vara en följd av de åtgärder som vidtagits i enlighet med lagens bestämmelser. Det kan i detta sammanhang vara skäl att erinra sig vad som förekom när riksdagen behandlade det utskottsförslag som följde på propositionen. Under den debatt som då fördes framkom det sannerligen delade meningar. Det fanns de som inte var villiga att stödja något av vad som föreslogs. I stort sett pågick ändå en självsanering inom resebyråverksamheten, menade dessa kritiker, och därför borde man inte tillgripa en sådan för vår lagstiftning rätt främmande åtgärd som en lagstiftning om resegaranti. Denna uppfattning utmynnade i ett yrkande om avslag på utskottets förslag och därmed på propositionen. Även från andra håll gav man uttryck för ganska stark kritik och menade att vi inte borde slå in på den föreslagna vägen. Man ansåg att det var orimligt att resebyråerna, som fullgör en viktig uppgift, skulle behöva på olika sätt deponera betydande belopp för att resenärerna inte skulle bli lidande. Därför hemställde man att staten i stället skulle auktorisera resebyråföreståndaren, och alltså i realiteten få ta på sig hela ansvaret för verksamheten. Varken detta eller något annat av de kritiska förslagen gick igenom. Mycket kraftig kritik restes vid detta tillfälle från folkpartihåll, och jag erinrar mig att herr Rimmerfors talade för det sistnämnda förslaget och även stödde det i den slutliga omröstningen. Det är glädjande att man inom folkpartiet nu har fått upp ögonen för att resenärerna åtminstone bör hållas skadeslösa så långt, att de kan ta sig hem och inte bli — såsom det sägs i interpellationssvaret — nödlidande och kanske stranda på den plats där de hamnat. Den nuvarande lagen gäller som sagt till 1972, om inget annat göres. Jag anser att vi bör, när vi har tillgång till ett mer rikhaltigt material, sätta i gång en förutsättningslös utredning utifrån de erfarenheter vi vunnit och de händelser som inträffat på området sedan lagen trädde i kraft.

Herr talman!

Jag ser alltså saken på det sättet att handelsministern är medveten om att gällande lag på vissa punkter inte ger en tillfredsställande trygghet, även om den i stort sett är bra, vilket också är min allmänna bedömning. Vi hade 1967 en debatt om lagens utformning, det är riktigt, men lagförslaget antogs i betydande enighet här i riksdagen. Det förhållandet att en eller annan folkpartist liksom också en eller annan socialdemokrat då talade mot lagförslaget innebär inte att man nu kan säga att det restes motstånd mot lagen från folkpartistiskt eller socialdemokratiskt håll. Det var som sagt en betydande enighet bakom riksdagens beslut den gången. Man kan givetvis pröva olika vägar att öka tryggheten för resenärerna. Att vidga den gällande lagen på området är kanske inte den enda men den för närvarande enklaste vägen att åstadkomma ökad trygghet. Handelsministern tycks mena att det i viss utsträckning är den resande själv som genom sitt val av resebyrå tar en risk. Det sägs också i svaret: »Den som förbereder en resa måste beakta detta när han bedömer vilken researrangör han skall anlita.» Då vill jag bara erinra om att även stora och välkända resebyråer har varit utsatta för svårigheter av detta slag, och en sådan situation undviker vi nog inte med bara statlig auktorisation. Herr talman! Jag konstaterar att handelsministern är medveten om att lagen i vissa avseenden har brister och att tryggheten är ofullständig men att han ändå vill vänta till 1972 med att öka tryggheten.
Herr talman! Så långt har jag medgivit att herr Mundebo har rätt som att lagen inte täcker alla fall av förluster som resande kan åsamkas genom att resebyråerna brister i att uppfylla eit ingånget avtal. Man jag är i dag inte alls övertygad om att skyddet skall utvidgas på ett sådant sätt att alla fall täcks. Det får prövas, menar jag, sedan större erfarenheter vunnits. Till sist vill jag säga att när herr Mundebo talar om vad som skedde i riksdagen på våren 1967, så vet han uppenbarligen inte vad han talar om. Jag skall inte kritisera honom för hårt för det, men det var drygt ett åttiotal röster av de avgivna knappa 200 som gick emot förslaget om ett garantisystem. Visserligen har folkpartiet reducerats sedan dess, så att det i dag kanske skulle vara färre folkpartister som röstade på detta sätt, men herr Mundebo kan övertyga sig om att åtskilliga av folkpartiets riksdagsmän röstade emot det förslag jag lagt fram och talade för.

Herr talman! Fröken Åsbrink har frå gat vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att lärarkårerna inom alla skolformer, yrkesvägledare och blivande lärare — genom föredrag vid pedagogdagar och kurser, genom litteratur och litteraturanvisningar etc. — bibringas för undervisningen erforderlig kunskap i frågan om jämlikheten mellan könen samt för att de principer för läroboksgranskningen som förbjuder varje form av raseller gruppdiskriminering noga följes också beträffande jämlikheten mellan könen. Jag vill först framhålla att det givetvis är en viktig uppgift för skolan att söka bidra till ökad jämlikhet mellan män och kvinnor. Den revision av grundskolans läroplan som beslöts av 1968 års höstriksdag syftade också bl.a. till att förstärka de moment i undervisningen som kan vara ett led i denna utveckling. Som exempel kan nämnas de ändrade reglerna beträffande ämnet slöjd som innebär att flickor och pojkar får samma undervisning. Det är emellertid också av vikt att läromedlen är utformade i samklang med skolans målsättning. Läroboksnämnden uppmärksammar också könsrollsfrågan vid sin granskning av läroböckerna. Jag delar fröken Åsbrinks uppfattning om behovet av ökade insatser på detta område. Nästa sammanträde med planeringsrådet för utbildningsfrågor kommer att ägnas åt frågan om utbildning och könsroller och vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas inom utbildningsväsendet för att främja jämlikheten mellan könen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Palme för det mycket positiva svaret på min interpellation. Särskilt glädjande finner jag upplys ningen om att nästa sammanträde med planeringsrådet för utbildningsfrågor skall ägnas just åt frågan om utbildning och könsroller. Men vad läroboksgranskningen beträffar är jag inte fullt så övertygad som utbildningsministern om att läroboksnämnden uppmärksammar också könsrollsfrågorna vid granskningen. Viljan till objektivitet finns nog, men det är helt enkelt så att man inte ser problematiken. Vanans makt, de gamla mönstren och rollerna gör att man inte märker bristerna. Det kan beläggas gång efter annan att granskningen av läroböckerna inte fyller måttet. Ett glädjeämne är naturligtvis — och det blir alltid käpphästen när dessa frågor kommer på tal — att slöjden har blivit gemensam. Man tror att det därigenom skett något alldeles fenomenalt. Jag skall ta ett par exempel för att visa hur detta oerhört betydelsefulla kapitel försummas. Vore granskningsnämnden uppmärksam på dessa frågor, skulle knappast ekonomerna i årskurs 3 i en absolut nyutkommen textbok i engelska möta en beskrivning, som inpräntar att den bästa karriär en kvinna kan göra är att bli en toppsekreterare. I mycket spridda textböcker finns det språktexter — det skall jag be att få upplysa statsrådet om — som en del lärare vägrar att använda på grund av den bild av kvinnan i respektive länder som de ger. Detta har också uppmärksammats på språkseminarier i berörda frågor. I en nyutkommen psykologibok läser man om 7—8-åringarna att barn i denna ålder noga ser till att alla uppfyller den manliga respektive kvinnliga rollens krav. Läroboken sätter inte på något vis i fråga vad forskningen i våra dagar ändå har kommit fram till, nämligen hur flytande vissa roller är och att de inte är naturgrundade utan en produkt av vana och sedvänjor. Vi brukar få vänta länge på läroböc ker i litteraturhistoria och har fått starta läsåren utan sådana. När det nu har kommit en helt ny, sägs det i denna om Fredrika Bremer — man har väl haft en känsla av att man måste nämna någonting om henne — att hennes utseende och hennes uppförande lovade henne inga framgångar i sällskapslivet, och därför blev hon kvinnosakskvinna. Något bättre sätt att mörda hela frågan för gymnasister finns inte. Desssutom visar det en hårresande historisk okunnighet om denna internationellt så uppmärksammade författarinna, som var alldeles för stor för den svenska bygd där hon verkade. Hennes inflytande var mycket större i andra länder än i Sverige, där historien skrevs inte av de stora utan av dem som segrade, och det var den manliga opinionen. Om jag skulle fråga herrarna här, skulle ni troligen svara att ni inte har någonting till övers för Fredrika Bremer — »hela världens lilla tant» stod det i en litet äldre lärobok, som jag har undervisat efter. Allt detta är någonting som droppas in i samhället. I en purfärsk historiebok efter senaste modell med fakta för inlärning i en ruta lämnas direkt felaktiga uppgifter om den kvinnliga arvsrätten. Fel kan insmyga sig, men jag tror att det i detta fall beror på att man helt enkelt inte kollar så obetydliga saker som fakta om kvinnans historia i vårt samhälle. Man skriver dem med vänster hand. Sedan har vi alla böcker i samhällskunskap, i vilka ofta det ensidiga familjemönstret helt präglar framställningen. Man talar i regel om fadern som familjeförsörjaren i — för att använda det älskvärda uttrycket — en familj där bara en arbetar. Varför räknar man åtminstone inte modern som en arbetande medlem av familjen? I denna arbetande familj uppträder situationen att far sticker in huvudet och säger till mor att hon skall skynda på med maten, eftersom han skall i väg på stadsfullmäktigsammanträde; aldrig förekommer det motsatta. En kanske allvarligare aspekt på denna fråga möter vi när man skildrar familjemönstret. Då kommer man in också på vad vi kallar den ofullständiga familjen. Där gör man säkerligen mycket ont för dem som hör hemma i en sådan familj. Det finns människor i vårt land som ännu kan börja gråta när man för denna fråga på tal, därför att de vet vad de har fått lida under trycket av den allmänna uppfattningen om ett familjemönster. Och då är det riskabelt om läroböcker fortsätter att konservera en sådan syn! Granskarna av läroböckerna reagerar inte, ty de är kvar i det gamla mönstret och ser inte vad det är fråga om — det är detta som är det allvarliga. Vi har också frågan om materialet redan i daghem och lekskolor. Är det säkert att det behövs en särskild dockvrå, där det förväntas att små flickor leker? I stället borde man strö ut dockorna som en naturlig ingrediens och låta även en pojke leka med dem utan att pränta i honom något manlighetsideal med stress, hjärtinfarkt och magsår som följd när han blir gammal — redan från lekskolan har han nämligen lärt sig hur en man skall uppträda. Vi har en rad sådana problem, och det är därför vi måste reagera redan när vi möter »far ror, mor syr». Ett exempel på höjden av familjerollsfördelning finner man i en norsk lärobok, men vi kan nog leta upp ungefär detsamma i någon svensk lärobok. I den norska boken finns emellertid en teckning — där rodde far och mor satt i aktern och sydde. »Far ror och mor är rar.» Varför kan far inte vara rar? Vi behöver en form av mansemancipation också, så att vi slipper de gamla rollerna. Mycket av detta beror på lärarkåren; vi måste få mönstret ändrat så fort som möjligt. Till detta säger man alltid triumferande: Massor med kvinnor är lärare! Visst är det sant. Det allt dominerande manspartiet, det som suveränt skär genom alla politiska partier till en stor manlig enighet, har tyvärr mängder av supporters bland kvinnorna. Men det är att märka att de som i viss mån är privilegierade i samhället aldrig har märkt några missförhållanden. Så är det för övrigt i hela historien. Det är de som inte har privilegierna som behöver ändra sakförhållandena, reformera samhället. De privilegierade bland kvinnorna, de som är stackade i tid, som Tegnér litet ironiskt skriver, har aldrig märkt att det behövs reformer. Jag var för en vecka sedan i ett brukssamhälle där man ännu hade den gamla samhällsskalans tågordning. På en av de första raderna satt en dam, förmodligen ur en av de högre grupperna i detta samhälle, som sade: Jag kan inte förstå att det skall vara så nödvändigt med den där jämlikheten. När man hör sådant förstår man ännu bättre att det behövs en ändring och att våra skolböcker och lärare inte får understödja en sådan samhällssyn. Vi måste börja med lärarna. Jag skall be att få lämna ett förslag till denna överläggning — det medför ingen ökad kostnad och det spelar alltid stor roll: Varför inte anslå någon del av programmet på pedagogdagar, som är obligatoriska, och på en del andra lärarkonferenser till orientering på detta viktiga område? Låt tillverka ett studiepaket till våra lärarutbildningsanstalter, så att de har något material att diskutera! Detta är ju så nytt, men det är så oerhört väsentligt. Och tyvärr har vi inte kunnat förspörja någon ändring i den »njamentalitet» hos skolöverstyrelsen som för några år sedan uttrycktes av dess generaldirektör när han på en direkt fråga sade, att han inte var säker på att det var på detta område man behövde rikta någon strålkastare. I denna orienteringsverksamhet beträffande problematiken behöver vi också få med yrkesrådgivarna. Ensidigheten i rekryteringen till den tekniska utbildningen börjar nämligen bli ett problem i samhället. En anledning härtill är t.ex. att flickorna i regel inte vågar söka sig till sådana studielinjer. De som vågar utbilda sig till civilingenjörer kan sedan få erbjudande om att ägna sig åt att förbättra hushållsmaskiner eller mötas av tentatorer som säger sig aldrig ha förstått varför flickor skulle gå på en sådan linje. Herr statsråd!

Herr talman! Frågan om jämlikheten mellan könen är i mycket stor utsträckning en fråga om att ändra attityder hos individerna. Det behövs därför mycken upplysning och information, och den måste ske i individens hela liv. Det är naturligt att man måste börja med informationen och upplysningen om detta redan när barnen är små. Vi skall alltså börja redan i hemmen med detta, och arbetet skall fortsätta i skolan. Hur förhåller det sig då i skolan i detta avseende? Eva Åsbrink har gett en mycket målande beskrivning av hur dagens skola fungerar i detta sammanhang.

Arbetsmarknadens kvinnonämnd har 1968 låtit göra en ny undersökning, som ännu inte är klar men som herr statsrådet kommer att få ta del av när arbetet blir färdigt längre fram 1 vår. Eva Åsbrink har på ett utmärkt sätt redogjort för och givit exempel på hur läroböckerna är utformade. Man kan fråga om de ändå inte speglar samhället av i dag. Jo, de speglar självfallet till en del vårt nuvarande samhälle. Ingen kan väl förneka att det citat, som jag nu skall anföra ur en lärobok, som i dag används på mellanstadiet, tyvärr kan vara en bild ur verkligheten. Citatet kan läggas in direkt efter det som fröken Åsbrink sade om pappan som gick till stadsfullmäktige medan mamman Ssysslade i köket. Det lyder på följande sätt: »Sedan skall hon handla och uträtta ärenden. Hon gör mycket åt pappa också, annars skulle han inte hinna med alla sina uppdrag. Utan dig vore jag ställd, brukar pappa säga. Det är hans högsta beröm, och det är mycket nog. Då lyser mamma som en sol.» Mina söner måste uppleva sig som avvikande i detta samhälle när de på mellanstadiet läser detta stycke ur en av sina läroböcker. För dem stämmer det nämligen inte alls. För det första lever de i en enförälderfamilj, för det andra har de en mamma som har uppdrag och för det tredje är det både mamma och de själva som handlar och uträttar ärenden. Det här var bara ett exempel att läg ga till dem som fröken Åsbrink anförde, och statsrådet kan säkert få åtskilliga fler. Även om alltså den bild som skildrades i boken är en verklighetsbild, är det väl nödvändigt att också visa andra bilder av hur samhället och familjelivet fungerar. Det är ju ändå så att exempelvis en fjärdedel av kvinnor med barn under sju år förvärvsarbetar, och det finns ju också föräldrar som delar på hemarbetet. En rapport till FN förra året från den svenska regeringen innehöll delvis en målsättning i fråga om jämlikhet mellan könen som är mycket radikal. Vi är mycket tacksamma för det. Men i praktiken beskrivs ett samhälle som är konservativt i dessa frågor. I denna FN-rapport, som jag förmodar att statsrådet Palme och regeringen känner väl till, står det att innehållet i läroböcker och annat undervisningsmateriel inte får förstärka traditionella föreställningar om könsrollerna utan tvärtom bör aktivt motverka dem genom upplysning. Dagens läroböcker motverkar sannerligen inte den traditionella föreställningen om mäns och kvinnors roller. Jag tror att detta är en mycket allvarlig fråga. Det är lätt att skämta om och le åt de som vi kanske tycker litet löjliga citaten ur läroböckerna, men det är allvarligt ty det går inte att förändra attityder och att försöka skapa jämlikhet senare i individernas liv. I varje fall blir det så mycket svårare att göra det i arbetslivet och i samhället i övrigt när individen under sin skoltid ges en sådan ensidig, traditionell upplysning om hur män och kvinnor fungerar. Informanen måste såväl beträffande denna som alla andra frågor sättas in redan från början. Skolan, skolöverstyrelsen och utbildningsdepartementet har här ett mycket stort ansvar. Det är just i de här åren man måste lägga grunden för jämlikhetstanken. Jag tycker därför att det är angeläget att man från utbildningsdepartementets och skolöverstyrelsens sida bevakar detta. Man kan ju läsa igenom FN-rapporten och se vilken målsättning som ställts upp i dessa frågor. Jag vill till slut bara säga att det kanske är att överskatta läroboksnämnden när man tror att den kan granska böckerna på ett sådant sätt, att den kan klara av alla dessa frågor med de resurser nämnden nu har. Jag har själv för flera år sedan suttit i statens läroboksnämnd och jag fann en sådan granskning vara en omöjlig uppgift. Om jag inte tar fel är emellertid formerna för nämndens framtida arbete under översyn. Till sist hoppas jag, herr statsråd, att man kan förvänta sig aktiva insatser och åtgärder i detta sammanhang från utbildningsdepartementets sida.

Herr talman! Det var två utomordentliga anföranden som klart belyste ämnets vikt. Vad fru Sigurdsen har sagt om läroboksnämnden är alldeles riktigt. Sådana exempel hör man då och då. Läroboksnämnden i sin nuvarande form har otroligt svårt att klara ifrågavarande granskningsuppgift. Man får väl hoppas att den omorganisation som utreds i år skall ge bättre möjligheter härvidlag. Tills vidare, under nuvarande skede, spelar emellertid den aktiva opinionsbildningen en roll. Jag har deltagit i en hel del konferenser, där just sådana exempel som här anförts tagits fram och där man just börjat rikta strålkastarna på läroboksförfattarna. Jag är övertygad om att redan detta har en icke oväsentlig effekt. Jag hoppas därför att båda mina meddebattörer kommer att fortsätta sin i detta fall välsignelsebringande verksamhet. Det är också riktigt — vilket de båda föregående talarna varit inne på — att studieoch yrkesorienteringen spelar en stor roll. Detta problem togs också upp i både grundskoleoch mellanskolepropositionen i höstas. Jag vill visa på en liten detalj. I årets annonskampanj som skolmyndigheterna har bedrivit inför valet av studieväg i gymnasiet och fackskolan framhålls det bl.a., att det är bland flickorna som den stora tekniska begåvningsreserven finns. Detta är alldeles entydigt. Redan i gymnasieutredningen fann vi att chansen till minskad könsrollsbundenhet vid studievalet var enda förutsättningen för att vi skulle kunna få den arbetskraft på det tekniska området som samhället behöver. Enligt de preliminära uppgifter som vi har fått tycks denna drive ha lett till att det finns avsevärt fler sökande till de naturvetenskapliga, tekniska och ekonomiska studielinjerna i år än i fjol. Här föreligger en påtaglig höjning, men vi har inga uppgifter om könsfördelningen. Man kan spekulera i om vi verkligen har lyckats nå fram till flickorna med upplysning eller om det är skrämda pojkar som försäkrar sig om platserna innan begåvningsreserven kommer stormande. Det vet vi inte, men vi får hoppas att vi har nått flickorna. För ungefär ett och ett halvt år sedan tog vi på en konferens upp frågan om statistiken på olika områden relativt utförligt. Man kan säga att det totalt sett råder en ganska stor rättvisa mellan könen när det gäller utbildningsväsendet. Men varje gång man tittar under ytan skall man finna att könsbundenheten är lika benhård som någonsin: pojkarna väljer de tekniska och delvis praktiskt inriktade ämnena medan flickorna går till vårdoch hushållsyrken samt merkantila yrken. Nu går visserligen flickor i större utsträckning vidare till universitet, men fortfarande är bara en tredjedel av de utexaminerade flickor. Medan hälften av folkskollärarna är kvinnliga, är bara en fjärdedel av de vidareutbildade folkskollärarna kvinnliga. Av när mare 600 studierektorer vid grundskolan som utnämndes i ett svep var det bara ungefär 20 kvinnor trots att kvinnorna utgör 60 procent av lärarkåren. Sådana exempel kan man fortsätta med. Jag tycker att det är dystert att man kan avläsa så litet av den mångåriga och delvis mycket intensiva debatten i den sociala verkligheten. Detta är bakgrunden till att vi redan i höstas beslöt att på våren ägna ett särskilt sammanträde i planeringsrådet åt denna fråga för att göra en ny genomgång och försöka få uppslag till vad som är att göra. Jag är tacksam för de inlägg som har gjorts här i dag. De utgör en stimulans för det arbete som vi har framför oss, där uppenbarligen svårigheterna kommer att bli betydande.

Efter samråd med första kammarens talman får jag föreslå, att kammaren måtte besluta att vid plenum onsdagen den 19 innevarande mars företaga val av tre ombud och tre suppleanter i Europarådets rådgivande församling.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för de uppgifter svaret på min interpellation innehåller. När jag för en tid sedan gjordes uppmärksam på det i interpellationen beskrivna förhållandet utgick jag också från att den sittande handikapputredningen så småningom måste komma fram till en rimligare ordning än den som nu gäller, men jag fann det ändå vara angeläget att interpellationsvägen begära stöd för en sådan lagändring som kräves i detta fall. Jag finner det nämligen märkligt att det inte skall gå att göra något åt en så påtaglig orättvisa som det här är fråga om. En ändring i automobilskatteförordningen som ger större rättvisa åt de människor som nu beröres behöver ju inte innebära att en samlad förbättring över hela fältet försvåras sedan utredningen lagt fram sitt betänkande. Jag har i olika sammanhang haft anledning att intressera mig för frågor som rör de handikappade och därvid funnit att handikapputredningen arbetar mycket ambitiöst och bra, men det kan ändå dröja innan utredningen är klar med sitt arbete, och under tiden drabbas enskilda människor orättvist. Ofta gäller det här människor som ekonomiskt sett är särskilt eftersatta, och deras situation blir ju inte bättre sedan de pensionerats. De flesta tillhör låglönegrupper och har inte kunnat samla lika många ATP-poäng som vi friska människor kan göra. Påslaget på pensionen blir därför litet. Jag vill i sammanhanget också erinra om de merutgifter handikappet medför och som naturligtvis finns kvar även efter pensioneringen. Jag är helt på det klara med att handikapputredningen syftar till att föra alla spörsmål, som rör de handikappades situation i samhället, framåt, men jag ställer mig undrande till denna metod att på direkta frågor som rör en detalj i ett stort komplex hänvisa till en sittande utredning. Jag vill därför fråga finansministern om han anser det vara en principiellt riktig ståndpunkt att med hänvisning till pågående utredning införa något slags reformstopp över hela linjen. Det kräves nu allmänt att åt de handikappade skall ges samma villkor som de friska i samhället åtnjuter, och då betyder ett fordon oerhört mycket för den handikappades möjligheter att få kontakter utåt. Min interpellation handlar alltså om stöd för en grupp, som enligt gällande bestämmelser inte kan erhålla befrielse från fordonsskatt eller restitution på bensinkostnaderna. Jag har i interpellationen påtalat att de förmånerna dras in när den handikappade slutar sin förvärvsverksamhet och får pension. Det fall som aktualiserat interpellationen gäller en ensamstående handikappad kvinna i min hemstad. Hon har fått sedvanligt bistånd för att anskaffa och lära sig köra sitt invalidfordon, och hon har också haft stor hjälp och nytta av sin bil i vår stad med dess många backar. När hon för en tid sedan pensionerades upphörde naturligtvis inte hennes behov av att använda bilen. Kvinnan i fråga är mycket engagerad i föreningslivet i Kiruna, inte minst för de handikappades egna intressefrågor, och hon behöver i likhet med andra pensionerade handikappade komma ut till servicecentra, till behandling hos läkare, hos sjukgymnast o. s. v. Vi skall inte heller glömma hennes och alla andra handikappades behov av kontakter utanför hemmet. Allt detta är sådant som bara invalidbilen kan hjälpa henne att få. Men när pensionsåldern inträdde skulle kvinnan alltså inte längre ha samhällets hjälp för att kunna hålla sig med detta nödvändiga transportmedel. När det gäller frågan om befrielse från fordonsskatt framhålles för övrigt från handikapphåll, att man numera möter hård restriktivitet från länsstyrelserna. Det är en sida av detta problem som kanske inte hör samman med de i interpellationen ställda frågorna, men jag vill begagna tillfället till att uttrycka den förhoppningen att handikapputredningen skall se över också denna. Slutligen vill jag upprepa att jag hade hoppats på finansministerns stöd för en lagändring redan nu för dem som berörs av det problem det gäller.

Herr talman! Jag är, såsom jag framhöll i tidigare inlägg, på det klara med att handikapputredningen önskar åstadkomma förbättringar. Jag är dock inte säker på att utredningen också kommer att ägna sig åt de frågor som min interpellation gäller, nämligen den grupp av handikappade som haft befrielse från fordonsskatt och restitution på bensinkostnaderna men som fått dessa förmåner indragna efter pensioneringen. Med den erfarenhet jag har tror jag mig dessutom kunna säga att man inte alltid är konsekvent i vad gäller att avvakta en utrednings resultat. Det har förekommit att man kunnat bryta ut detaljer ur andra utredningars arbete och lösa dessa innan utredningsresultatet förelegat, och jag tycker att den aktuella frågan är av sådan karaktär att den kräver en sådan detaljlösning. Under den tid — kortare eller längre — som utredningsarbetet pågår kommer nämligen människor att drabbas av uppenbara orättvisor.

Herr talman! Jag tillåter mig hemställa, att kammaren ville besluta, att tiden för avgivande av motioner i anledning av skrivelse från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor, angående riksdagens lokalfrågor på längre sikt m.m., måtte med hänsyn till ärendets omfattning utsträckas till det sammanträde som infaller näst efter femton dagar från det skrivelsen kom kammaren till handa, d.v.s. första plenum efter fredagen den 28 innevarande mars.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

Vad som ligger i den kommunala kompetensen kan det nämligen råda delade meningar om, eftersom det i många av de kommunala besluten är oerhört svårt att göra någon gränsdragning. Ute i kommunerna ger man exempelvis ibland stöd till olika näringar — det kan gälla ett hotellbygge eller liknande — och då kan man ju fråga om det sker för att stödja en näring eller för något annat. Där blir det alltid en bedömningsfråga. En del norrlandskommuner har givit stöd, men då har det närmast gällt sociala åtgärder, och jag förmodar att de styrande i kommunerna har ansett att de handlat rätt i de fallen. Men när kommunernas beslut har vunnit laga kraft, lämnar alltså finansministern nu det beskedet att kommunerna kommer att få sina skatteutjämningsbidrag minskade. När det gäller bedömningen av vad som ligger inom det kommunala kompetensområdet anser jag att det inte bör förekomma något tyckande av finansministern, eftersom det i de kommunala besluten ligger värderingar, som är fullt försvarliga ur kommunal synpunkt och står i överensstämmelse med kommunens intressen. Men sedan jag nu fått detta svar av finansministern bör det stå klart för kommunerna att de helst skall fråga finansministern om hans bedömning rörande tolkningen av det kommunala kompetensområdet, innan de fattar beslut i frågor av den natur som det gällt i de kommuner, vilka fått sina bidrag minskade. Låt mig säga att det är en högst otillfredsställande utveckling om kommunerna skall fatta sina beslut mot bakgrund av att de får besluten vad gäller den ekonomiska sidan korrigerade i efterhand. Jag skulle tro ait de flesta kommunala förtroendemän som regel gör kloka avvägningar när de skall besluta om utgifterna för sina kommuner och söker följa de anvisningar som gällande lagar ger. Skall de kommunala besluten prövas lagligt, bör det ske i vanlig ordning och inte på det sätt som finansministern anser vara riktigt.

Herr talman! Låt mig först säga till finansministern att jag med att anföra ett hotellbygge som exempel ingalunda har menat att det är något fel att stödja sådana företag. I sådana beslut inryms emellertid också alltid att man stöder en enskild näringsutövare. I det fall som nu förekommit i Lappmarkskommunerna har man väl just påtalat att enskilda näringsutövare har blivit otillbörligt gynnade. Förhållandena i vissa kommuner är inte sådana att vi skall tro att kommunalmännen har velat gå förbi vad vi i riksdagen har beslutat om jordbrukspolitiken. Snarare har det varit fråga om bistånd till enskilda människor; det ligger alltså ett socialt motiv bakom dessa stöd. Det måste väl falla inom den kommunala kompetensen att hjälpa människor i kommunerna. Finansministern hävdar också att det är andra pengar kommunerna rör sig med. Det är alldeles riktigt att dessa kommuner får mycket stora skatteutjämningsbidrag — vi har ju ett sådant system att vi fördelar pengarna så, att de skattesvaga kommunerna får ett större stöd — men det finns många andra sammanhang i vårt samhälle, både inom den kommunala och inom den statliga verksamheten, i vilka man betalar räkningen kollektivt. Det är oriktigt att försöka göra gällande att dessa kommunalmän med berått mod har beslutat dessa utgifter med hänsyn till att någon annan får betala dem. Jag tror att de har varit i en synnerligen besvärlig situation och känt ett ansvar för sin kommun och för de människor som bor där och att de därför har vidtagit dessa åtgärder. Det är nog riktigt, som finansministern säger, att de beslut som överklagats har fallit. Vad jag vill påpeka är emellertid att vi skall pröva lagligheten av besluten den rätta vägen.

Herr talman! Jag har begärt ordet därför att jag inte riktigt kan dela den mening som framförts av finansministern.

Det är alltså härvidlag som meningarna går isär.

Det ordinarie bidraget har man självfallet inte kunnat korrigera, men beträffande det extra skatteutjämningsbidraget har ju misstankar förekommit om att reduceringar gjorts. Finansministern har nu gett beskedet att man förfarit så i ett antal fall och att det gäller en summa om tillhopa ungefär 280 000 kronor. Jag frågar mig nu hur det ligger till i detta avseende. De extra skatteutjämningsbidragen skall ju utgå väsentligen för att täcka de förluster som kommunerna gjorde i och med att det gamla statsbidraget till skolskjutsarna drogs in i samband med införandet av den kommunala skatteutjämningen. Då sade man att de kommuner som hade långa och dyra skolskjutsar och därmed gjorde avsevärda förluster skulle kunna få extra skatteutjämningsbidrag. Dessa bidrag skulle i huvudsak gälla sådana kostnader. Dessutom skulle förluster på grund av avfolkning också vara skäl för extra bidrag. Det är svårt att få ett begrepp om i vad mån det finns skäl att inte kompensera kommunerna för deras ökade kostnader för skolskjutsar, avfolkning m.m. Det skulle vara intressant att få höra finansministerns synpunkter just på den problemställningen.

Herr talman! För vart och ett av de val som skall företagas vid detta plenum ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Listan upptar namn å så många personer, som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Jag vill helt kort anföra några synpunkter med anledning av den motion, II: 173, som behandlas i konstitutionsutskottets utlåtande nr 11. Motionens syfte har varit att man genom ett ökat öppethållande på postanstalterna, främst under de sena kvällstimmarna mellan kl. 19 och 21, skulle underlätta valdeltagandet för de väljare som behöver använda denna form för sin röstning. Utskottet har redovisat att 1965 års valtekniska utredning har att behandla bl.a. frågan om hur poströsterna skall redovisas. År 1967 avlämnades således ett betänkande, vars förslag innebär att förtidsröstningen skall vara avslutad i så god tid att poströsterna skall kunna ingå i den preliminära röstsammanräkningen. Det har senast i mars 1968 lämnats nya tilläggsdirektiv i avsikt att arbetet med en reform av poströstningen skall fullföljas. Syftet är att också maskinell teknik skall kunna komma till användning vid valförfarandet. Utskottet har nu inhämtat att ett förslag inom kort kommer att framläggas av utredningen innebärande dels att maskinell teknik skall tillämpas, dels att poströstningen skall reformeras så att den avslutas dagen före valdagen. Det preliminära valresultatet skall då också kunna erhållas betydligt tidigare även vad beträffar poströsterna. Det har i samband härmed också aviserats en proposition till årets höstriksdag. Vad jag ställer mig tveksam inför är utskottets uppfattning att vikten av att snabbt få fram det preliminära valresultatet är så stor att motionens syfte helt skulle bortfalla. Denna uppfattning kan utan tvivel bli föremål för diskussion. Viktigt är givetvis att man på olika sätt underlättar valdeltagandet för en så stor procentandel av väljarna som möjligt. Det måste vara det primära syftet. Därför kan man inte heller alltför kategoriskt avvisa frågan om ett sent öppethållande vid postanstalterna under valdagen. Herr talman! Jag har med det anförda velat understryka vikten av att man tillvaratar alla möjligheter att åstadkomma ett aktivt valdeltagande ända fram till dess att vallokalerna stänges. Jag avstår dock från att ställa något yrkande.

Herr talman! Med hänvisning till vad motionären anfört vill jag säga att utskottets skrivning icke skall läsas så att utskottet skulle ha tagit ställning till frågan om förhållandena vid poströstning. Utskottet får, som vi hoppas, under hösten tillfälle återkomma till denna fråga, och det blir väl då möjligt att ta upp en debatt om eventuella synpunkter i ärendet. Herr talman! Jag vill med det anförda endast yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I det utlåtande från konstitutionsutskottet som nu behandlas och som är föranlett av motioner om ändringar i reglerna om rätt för sjuka m.fl. att rösta med valsedelsförsändelse gör utskottet vissa små försök att ta ställning till de likalydande motionerna I: 410 och II: 481. Vi motionärer har där tagit upp frågan om hur man skall kunna underlätta röstningen vid vårdinrättningar för sjuka, invalider och åldringar. De regler som tillkom genom beslut av 1965 års riksdag innebär ju att väljare som genom sjukdom, lyte, vanförhet eller hög ålder är förhindrade att inställa sig vid valförrättningen fått rätt att avlämna valsedeln i valförsändelse genom ombud. Genom dessa regler bereddes nämnda väljare vidgad möjlighet att deltaga i allmänna val — en möjlighet som tidigare var nästan obefintlig. Det är helt naturligt att denna reform mottagits med stor tillfredsställelse. Vi är ju alla överens om att sjuka, invalider och åldringar skall ges tillfälle att utöva sin rösträtt. För egen del har jag den uppfattningen att ifrågavarande grupper av väljare skall ha lika lätt som vi övriga väljare att utöva sin rätt att påverka valutgången. De regler som beslutades 1965 var således ganska bra. De utgjorde som norrmännen säger »ett skritt på veien» — vi kom en bit på vägen. Men reglerna ger enligt min mening upphov till vissa problem ur valsäkerhetssynpunkt. Jag vill inte förneka att det i valrörelsens slutskede uppkom vissa besvärligheter i detta hänseende. Jag tror inte att det var någon som medvetet ville sätta valsäkerheten ur spel — det vill jag understryka, herr talman — men vissa händelser under slutet av valrörelsen slogs upp i massmedia på ett sätt som jag för min del blev illa berörd av. Jag blev det därför att jag har den bestämda meningen att inget av de demokratiska partierna i vårt land vill tumma på valsäkerheten. Vi som väckt motionerna I: 410 och II: 481 önskar ett system som ytterligare underlättar röstningen för sjuka och gamla vid vårdinrättningar och ett system som samtidigt stärker valsäkerheten. Vi tror, som framgår av motionerna, att detta skall kunna ordnas genom en kombination av röstning med valförsändelse och röstning genom ambulerande röstmottagare — röstmottagare som utses av valnämnden och som får till uppgift att verkställa röstning för sjuka och gamla vid sjukhus, ålderdomshem och andra vårdinrättningar där poströstning inte är anordnad. Sjuka och gamla som vistas i hemmet och ej personligen kan infinna sig vid valförrättningen bör enligt vår mening på samma sätt som under de senaste två valen, 1966 och 1968, kunna rösta med valförsändelse genom ombud. Genom att den ambulerande röstmottagningen begränsas till sjukhus, ålderdomshem och andra vårdinrättningar torde de organisatoriska svårigheterna som kan vara förknippade med systemet reduceras betydligt. Jag beklagar att konstitutionsutskottet på båra nio rader avfärdar de frågeställningar och problem som tagits upp i motionerna. Jag anser det emellertid meningslöst, herr talman, att ställa något yrkande mot ett enigt utskott.

Herr talman! Jag avser inte att ta upp någon debatt med herrv Jönsson i Malmö i denna fråga. Personligen delar jag i stora stycken den mening som han har framfört. Att konstitutionsutskottet nu yrkar avslag på motionerna hänger samman med det förhållande som redan tidigare omnämnts, nämligen att ett nytt förslag till vallag i höst kommer att framläggas. I detta läge är det svårt för konstitutionsutskottet att hemställa om utredningar eller att ta några initiativ i dessa frågor. Detta kan ske först sedan propositionen har avlämnats.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

Herr talman! Låt mig genast påstå att den motion av herr Bergman som statsutskottets majoritet nu har ställt sig bakom gör ett besynnerligt intryck, och man känner sig inte bättre till mods, då man tar del av statsutskottets majoritetsyttrande. Låt mig sedan slå fast att det inte föreligger någon skillnad mellan majoriteten och minoriteten i statsutskottet då det gäller att stryka under betydelsen av ett starkt lekmannainflytande i polisstyrelsen och vikten av att polisens verksamhet är fast medborgerligt förankrad. Detta är väsentligt för polismyndigheten själv och dess verksamhet samt för förtroendet till vår ordningsmakt. Vad som skiljer oss åt är vår bedömning av om nuvarande bestämmelser är tillräckliga för att tillgodose befogade anspråk i det här hänseendet och om det kan finnas behov av ändrade föreskrifter. Men än mera skiljer vi oss tydligen — om man nu skall tolka motio nären och utskottets majoritet efter vad de skriver — när det gäller frågan om hur lekmannainflytandet skall utövas och redovisas. Det är framför allt i det hänseendet som motionärens och statsutskottsmajoritetens formuleringar är både oklara, inkonsekventa och oroande. Tolkar man vissa uttalanden efter orden — jag erkänner att det finns andra uttalanden som skulle kunna tolkas på ett annat sätt — skulle de nämligen kunna leda till inte bara en klar politisering av polisverksamheten som inger de djupaste betänkligheter utan också att polisens arbete låses och försvåras. Jag skall be att få återge några citat. Bland de frågor som enligt motionären herr Bergman kommer att stå i förgrunden då det gäller att förstärka lekmannainflytandet är »den allmänna prioriteringen av polisresursernas användning, den operativa samordningen och anvisningarna för polisens uppträdande i olika nya situationer». Här åsyftas alltså anvisningar för hur polisen skall uppträda i skilda konkreta situationer. Men ett par meningar därefter tar herr Bergman tillbaka en del av sina önskemål. »De praktiska svårigheterna», heter det, »att — — — nå ett meningsfullt utövande av lekmannainflytandet torde också få anses uppenbara». Sedan gör han en ny återtagning: Trots dessa svårigheter bör man vidta åtgärder i syfte att »bevara och stärka lekmannainflytandet», och det bör ske »innan en situation uppkommer då en sådan åtgärd uppfattas som en förändring i en utbildad beslutspraxis». Men det är just en förändring i den beslutspraxis som har utbildats man nu vill åstadkomma. Man begär att Kungl. Maj:t skall vidta åtgärder för att »uppnå ett garanterat och aktivt lekmannadeltagande i beslut som kan röra principiella och centrala frågor även i fall som nu inte direkt anges» i rikspolisstyrelsens instruktion. Man antyder också att lekmannainflytandet i praktiken borde kunna stär kas genom en bättre kontakt mellan rikspolisstyrelsens ledamöter och »deras reella uppdragsgivare, medborgarna själva och deras till riksdagen valda representanter». Om vi bortser från ati detta kontaktproblem — om det verkligen existerar, vilket jag varken vill bestrida eller bejaka — närmast borde angå de politiska grupper som har nominerat sina lekmannarepresentanter i styrelsen, föreligger inga svårigheter att utanför den ram som eventuella sekretessregler kan uppdra tillse att det blir ett meningsfyllt tankeutbyte. Och i så fall är det väl vår sak här i riksdagen att skapa en sådan kontakt mellan oss och dem vi har utsett via Kungl. Maj:t. Det skall vi inte behöva gå till Konungen och begära. Motionären syftar emellertid ännu längre. Polisverksamhetens utövande och målsättning bör, heter det, fortlöpande komma »under allmän granskning». En läsare frågar sig omedelbart vad motionären egentligen menar. Ett visst svar ger han i följande mening, nämligen att önskemålet »torde kunna» förverkligas »inom ramen för reguljära anslagsframställningar och i de verksamhetsberättelser som styrelsen har att årligen lämna Kungl. Maj:t». Men detta sker för närvarande. En fullständig redovisning av rikspolisstyrelsens verksamhet ges i dess petita. Därför får motionärens önskemål ingen reell innebörd, om han inte syftar längre; annars skulle han inte ha behövt begära en skrivelse till Kungl. Maj:t. Statsutskottets majoritet har verkligen inte, herr talman, bidragit till att skingra det dunkel som motionären har lyckats skapa. Snarare har den gjort tvärtom i sina försök att — det vågar jag påstå — sitta mellan två stolar. Utskottet ansluter sig först till motionärens krav på en ändring av antagna riktlinjer, innan detta kan uppfattas som ett ställningstagande mot rådande ordning. Jag pekar på nytt på inkonsekvensen. Utskottet anser att den nuvarande ord ningen inte är tillfredsställande utan bör ändras. Majoriteten tar således ställning mot nu rådande ordning samtidigt som den säger att den inte gör det. I sak menar utskottet att lekmannainflytandet bör ytterligare framhävas inte bara i de fall där lekmännens medverkan är föreskriven i nuvarande instruktion utan också »i frågor därutöver som t.ex. de faktiska resursernas användning samt de råd och anvisningar för polisens uppträdande som är nödvändiga för att ge auktoritet åt ingripanden i framför allt ordningssituationer». Det innebär alltså att lekmännen i polisstyrelsen skall ge råd och anvisningar för hur polisen skall uppträda i olika konkreta ordningssituationer. De skall med andra ord lämna egna direktiv utöver de riktlinjer som riksdagen själv har accepterat och den instruktion som Kungl. Maj:t har utarbetat. Och de direktiven skall också ange, hur polisen konkret skall använda sina resurser för att »ge auktoritet åt ingripanden i framför allt ordningssituationer». Slutligen menar utskottet att Kungl. Maj:t skall »lämna föreskrifter som leder till att lekmännens faktiska deltagande i besluten så långt som möjligt redovisas». Vad kan detta komma att innebära? Den frågan är verkligen motiverad eftersom det sannerligen inte är lätt att få en klar bild av vad motionären och utskottsmajoriteten egentligen önskar. För det första vill man tydligen ändra den nuvarande instruktionen därhän att polisstyrelsen in pleno skall höras i fler fall än som nu är föreskrivet. Det är naturligtvis en avvägningsfråga hur mycket polisstyrelsens lekmän skall höras. För närvarande löses det problemet smidigt från fall till fall. Går man för långt i instruktionsmässig bindning kan man riskera att på ett mycket stelbent sätt låsa en redan förut strängt bevakad yrkeskårs arbetsförhållanden. För det andra skall lekmannarepresentanterna medverka vid utarbetandet av råd och anvisningar för hur polisen skall uppträda i olika situationer av typen båstadskravallerna och kårhusockupationen — det är en praktiskt omöjlig arbetshypotes, det vågar jag påstå. För det tredje skall lekmännens deltagande i sådana här beslut offentligen redovisas. Man skall alltså kunna tänka sig att det offentligen redovisas vilken ställning lekmännen intog i fallet Båstad, i fallet kårhusockupationen och i andra sådana situationer. Herr talman! Polisens uppgift är att upprätthålla lag och ordning. Det är er uppgift som kräver omdöme, fasthet och god psykologisk blick. Polisen befinner sig många gånger i en mycket utsatt position. Allmänna opinionen, press, radio och TV följer kritiskt poliskårens arbete; och det skall de göra. Trycket från allmänheten är i och för sig den bästa garantin för att missbruk inte skall förekomma. Att inskränka det egenansvar som poliskårens företrädare måste ha och inte sällan självständigt måste ta skulle däremot kunna leda till stelbenthet och byråkrati som allvarligt skulle kunna försvåra polisens arbete och därmed också ordningsmaktens möjligheter att fullgöra sina skyldigheter gentemot oss medborgare. Inte minst i en tid då polisen är alltför hårt arbetsbelastad skulle en byråkratisk reglering av polisens arbetsförhållanden skapa ytterligare problem. Polisen har att tillämpa gällande lagstiftning och författningar som reglerar polisens handlande. Polisens skyldighet att gentemot alla medborgare sörja för att lag och ordning upprätthålles skall fullgöras utan några politiska sidoblickar åt det ena eller andra hållet. Om polisen brister i sina åligganden, gör sig vederbörande <befattningshavare skyldig till tjänstefel — alldeles oavsett vilken ståndpunkt den ene eller andre lekmannarepresentanten i polisstyrelsen personligen må ha anlagt vid bedömningen av en fråga. Polisen i vårt land liksom i andra demokratier måste förutsättas vara helt obunden av eventuella politiska värderingar eller politiska påtryckningar — direkta eller indirekta. Det är ett gemensamt medborgerligt intresse att slå vakt om denna polisens politiska integritet. Jag vill inte påstå att motionären herr Bergman har avsett att försämra en hårt arbetsbelastad ordningsmakts arbetsförhållanden, inte heller att han direkt har syftat till en politisering av polismakten — jag tror faktiskt inte att det kan ha varit herr Bergmans avsikt. Men jag tror inte att herr Bergman tänkt igenom konsekvenserna av sin motion. Alldeles klart är, att om man fullföljer herr Bergmans tankegångar — de tankegångar vilka statsutskottets majoritet ställt sig bakom — så kan det leda till de risker som jag nu påvisat, och det kan försätta polismakten i alldeles orimliga konfliktsituationer. Det tycker jag att kammarens ledamöter bör vara medvetna om, när vi går att besluta i frågan. Nu kan man, herr talman, måhända hysa en förtröstan, som en medlem av ett oppositionsparti inte ofta brukar ge uttryck åt, nämligen den att Kungl. Maj:t i varje fall den här gången skall vara klokare än statsutskottets majoritet och att herr Bergmans önskemål, även om de förs vidare till Kungl. Maj:t, i allt väsentligt kommer att stanna på papperet. Till sist, herr talman, några ord för att undvika alla missförstånd från deras sida som inte tagit del av minoritetens reservation. Minoriteten är minst lika intresserad som majoriteten av att lekmannainflytandet i polisstyrelsen är så starkt som möjligt inom de gränser som måste dras upp för att ge polisen handlingsfrihet och oberoende. På det sättet skapar vi dubbla garantier för en politiskt fristående polismakt. Å ena sidan är lekmannainflytandet ägnat att gentemot polismyndigheten och dess olika befattningshavare understryka polismyndighetens medborgerliga förank ring och förtroende — på det området finns det otvivelaktigt mycket att göra då det gäller att hos allmänheten förklara och försvara polismyndighetens handlande i dess många gånger svåra och otacksamma arbete. Å andra sidan kan den omständigheten att lekmän deltar i polisstyrelsens avgöranden betraktas som en försäkran gentemot allmänheten, att polisens befogenheter utövas i överensstämmelse med de lagar och författningar, som Sveriges riksdag antagit, och det demokratiska rättsmedvetande, på vilket dessa lagregler ytterst vilar. Enligt minoritetens mening ger de nuvarande av riksdagen accepterade bestämmelserna och den nuvarande polisinstruktionen tillräckligt stort spelrum för en ytterligare fördjupning av lekmannainflytandet, om ett sådant anses önskvärt. Jag har — tydligen i motsats till herr Bergman och statsutskottets majoritet — fulit förtroende för polisstyrelsens alla ledamöters förmåga och vilja att utnyttja de möjligheter som man redan har när det gäller att ge nu föreliggande garantier tillräcklig substans. Det står polisstyrelsens lekmannaledamöter fullt fritt att begära ytterligare insyn och besked från polismyndigheten och att utvidga det samråd som finns. Det har vi starkt understrukit i den reservation, som jag, herr talman, vill yrka bifall till.
Herr talman! Jag blev till en början smått generad, när jag lyssnade till herr Bohman, för den uppmärksamhet han ägnat min motion och de funderingar som kunnat ligga bakom dem. Jag behövde emellertid inte vara generad så länge; han hade lagt ned mycken möda på att påvisa tokigheter i motionen och utskottsutlåtandet, och jag fick veta att jag inte tänkt igenom konsekvenserna av min motion. Det var ju en annan värdering det! Får jag bara säga till herr Bohman, att jag mycket noga tänkt igenom denna fråga. Det gäller alltså inte någon motion som i all hast arbetats fram under motionstiden, utan jag har funderat åtskilligt över detta problem, och jag har även utbytt tankar i frågan med många människor som sysslar med polisens arbete. Svårigheten att hitta meningen i motionen och utskottsutlåtandet är herr Bohman rätt ensam om. De personer, som jag har talat med och som sysslar praktiskt med polisarbete — från polismän och polismästare upp till länspolischefer och landshövdingar — har uttalat sig i frågan på ett sätt som gör att jag förstår att de har begripit motionen och dess syfte. De har inte tvekat det ringaste på den punkten, och detta har styrkt mig i min uppfattning. Jag är på det klara med att detta inte kan övertyga herr Bohman — han har tydligen talat med några andra, som gjort honom bekymrad — men jag vill inte ge mig in på en diskussion av den typ som herr Bohman här dragit upp, eftersom jag tror det tjänar föga till. Vi har inte i utskottet lyckats övertyga reservanterna. Deras misstänksamhet kvarstod efter diskussionen. Herr Bohman ville göra detta till en fråga om »soldatråd» i polisen, för att tala klartext. Det är så oriktigt som det kan vara — man får ju inte säga att det är dumt. Det finns en instruktion för rikspolisstyrelsen, utfärdad av Kungl. Maj:t på basis av riksdagsbesluten. Denna instruktion reglerar styrelsens arbete och fastslår vilka frågor styrelsen skall behandla. Där har också klart angivits vilka frågor styrelsen in pleno skall ta ställning till. Det är viktigare författningsfrågor, ekonomiska frågor, anslagsäskanden o. s. v. Andra frågor däremot tas upp på förslag av rikspolischefen, och däri ligger just knuten. Jag och flera med mig — majoriteten i statsutskottet till slut — har ansett att även dessa frågor bör vara reglerade i instruktionen; rikspolisstyrelsen in pleno bör också behandla de för polisens verksamhet väsentliga frågorna. Ekonomiska frågor kommer ju ändå under lekmannainflytande vid <riksdagsbehandlingen liksom författningsfrågor o.s.v. Men hur maktbefogenheterna, som ju är det som skapar relationen mellan medborgare och polis, skall utövas nu och i framtiden bör inte såsom hittills avgöras av tjänstemän och tas upp i styrelsen endast om rikspolischefen så vill. Jag talar nu inte om den nuvarande rikspolischefen eller om den nuvarande rikspolisstyrelsen — de är i detta sammanhang ointressanta. Det är författningen och reglerna det är fråga om, inte de människor som i dag innehar de olika posterna. Vi skriver inte dessa lagar och förordningar med tanke på de människor som för dagen fullgör uppgifterna, utan bestämmelserna är ett uttryck för hur vi för framtiden vill ha det hela ordnat. Jag tycker att detta är mycket väsentligare än de andra ting som nu är inskrivna i instruktionen. Frågan om resursernas disponering har också gjorts till något märkvärdigare än den är. Det har nyligen förekommit omdisponeringar av resurserna, t.ex. när det gäller narkotikabrotten och trafikpådragen, väsentliga uppgifter som ger polisen dess ansikte utåt. Sådana frågor bör rimligtvis också behandlas av lekmännen i styrelsen, om lekmännen skall fungera i polissammanhang. Redovisningen av frågorna är inte så krånglig som det låter. Polisstyrelsen avger nämligen berättelse och anslagsäskanden till Kungl. Maj:t, men de frågor som det här rör sig om har aldrig varit föremål för 'beskrivning i någon berättelse. Och vi är inte vana vid att diskutera dem, därför att vi har betraktat dem som polisiära angelägenheter, och polisens operativa uppgifter skall vi inte diskutera. Självfallet skall styrelsen inte ta ställning till aktuella situationer, eller till arbete som just pågår. Sådana frågor skall tjänstemännen handlägga enligt de råd och anvisningar, instruktioner och lagar som reglerar deras arbete. Men det är när det gäller utformningen av dessa råd och anvisningar på basis av gällande lagar och förordningar som lekmännen i rikspolisstyrelsen skall komma in i bilden. Jag är på det klara med att vad jag nu sagt inte kommer att hjälpa herr Bohman att ta ställning för förslaget.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

Herr talman! Herr Bergman kan inte sägas genom sitt genmäle ha gjort det lättare för kammarens ledamöter att ta ställning. Jag uttalade en förhoppning om att herr Bergman inte hade tänkt igenom det här problemet och att det var därför som han uttryckte sig så vårdslöst som han gjorde i motionen. Nu säger herr Bergman att han har tänkt igenom saken mycket noga, att det är ett allvarligt problem och att han är medveten om konsekvenserna. ändå bagatelliserar han konsekvenserna. Jag har läst innantill i motionen, och jag har läst innantill i utskottets utlåtande. Jag behöver verkligen inte fråga några polismän om hur jag skall läsa innantill — det har jag lärt mig göra själv. Jag har preciserat min kritik och pekat på uttalanden som kan få de konsekvenser som jag har varnat för. Då säger herr Bergman att jag »har så fel som jag kan ha». På vilka punkter har jag fel när jag hänvisar till de olika citaten? Herr Bergman har inte på en enda punkt i sak tillbakavisat min kritik. Är det så att herr Bergman menar att jag skjuter över målet i min kritik, så ställ då ett yrkande om att de meningar jag har pekat på stryks i utlåtandet! I så fall kan vi kanske bli överens. Så länge detta inte skett kvarstår min kritik i sak.
Att herr Bohman misstolkar vissa meningar i utskottets utlåtande föranleder inte mig att begära att de skall strykas.

Herr talman! Vi är alla ense om att frågan om rikspolisstyrelsens medborgerliga förankring är av stor betydelse. Vi är också ense om att de riktlinjer som fastställdes 1962 och 1964 alltfort bör vara gällande och att det är väsentligt att de reellt tillämpas i det praktiska arbetet. Jag hoppas kunna göra detta konstaterande trots herr Bohmans starka kritik mot statsutskottets utlåtande. År 1962 framhölls att det var av vikt att det centrala polisorganet fick medborgerlig förankring, och i rikspolisstyrelsen insattes därför ett antal lekmän som ledamöter. Vikten av denna medborgerliga förankring underströks också i instruktionen för rikspolisstyrelsen. Meningarna inom statsutskottet har nu blivit delade då det gällt att ta ställning till en motion som förordar åtgärder i syfte att bevara och förstärka rikspolisstyrelsens medborgerliga förankring. Jag och mina partikolleger inom utskottet har tillsammans med centerpartiledamöter och socialdemokratiska ledamöter stannat för att uttala, att Kungl. Maj:t bör överväga vilka åtgärder som kan vidtas genom att komplettera instruktionen eller på annat sätt befästa lekmannarepresentanternas roll i beslutsutövningen och för att skapå en fördjupad kontakt. Jag skall gärna medge att det finns formuleringar i motionen som kan diskuteras och som borde ha gjorts klarare liksom även att en del meningar i statsutskottsmajoritetens utlåtande kunde ha formulerats bättre. Men jag delar ändå den uppfattning utskottet kommit till. Riksdagen har anledning att nu understryka vikten av en medborgerlig förankring och ett lekmannainflytande utan att därmed mena att 1962 och 1964 års riktlinjer skulle ha frångåtts. Herr Bohman satte åtskilliga frågetecken inte bara för formuleringarna, utan också för det bakomliggande syftet och innebörden i utskottets ståndpunkt. Herr Bergman må tala för sig och sina kolleger; jag vill bara klargöra att jag ingalunda önskar politisera polisen på det sätt som herr Bohman antyder. Jag anser det uttalande som utskottet gör vara värdefullt för rikspolisstyrelsen i en tid då polisens medborgerliga förankring är viktigare än någonsin förr. I utskottsmajoritetens utlåtande bör inte läsas in någon annan avsikt. Jag vill också säga några ord om polisnämndernas verksamhet. Dessa nämnder inrättades ju år 1965 och deras främsta uppgift är att främja ett förtroendefullt förhållande mellan polisen och allmänheten. Rikspolisstyrelsen inhämtade år 1968 en redogörelse för nämndernas verksamhet och där finns många intressanta uppgifter av både positivt och negativt slag. Ett positivt drag är att flertalet nämnder anser sig börja finna formerna för sitt arbete. Ett negativt drag är att många nämnder har sammanträtt endast en gång per år och att även detta enda sammanträde i många fall varit av ganska formell natur. I genomsnitt har nämnderna sammanträtt två gånger om året. Ett annat negativt drag är att 50 nämnder — alltså nästan hälften eftersom det finns 119 — förklarar att några förslag för att främja ett förtroendefullt förhållande mellan polisen och allmänheten inte har framlagts. Jag tror att förklaringen till detta blir för enkel, om man säger att sådana förslag var obehövliga, eftersom förhållandet mellan polis och allmänhet i dessa 50 distrikt redan var gott. Ett tredje negativt drag är att några nämnder anser sig sakna verkliga arbetsuppgifter. Jag tror det finns anledning att nära följa polisnämndernas verksamhet och på olika sätt stimulera dem och förbättra deras arbetsmöjligheter. Statsutskottet har med anledning av en motion i ärendet uttalat att någon särskild översyn inte behövs för närvarande men tillägger att man förutsätter att rikspolisstyrelsen följer utvecklingen och vidtar de åtgärder som kan erfordras för att nämnderna skall kunna fullgöra sina mycket viktiga uppgifter. Jag vill understryka detta uttalande. Förhållandet mellan polis och allmänhet är som jag flera gånger framhållit en fråga av största betydelse. Allt större krav ställs på polisens effektivitet och på dess samarbete med allmänheten. Polisnämnderna har en viktig funktion att fylla i detta sammanhang. Herr talman! Jag har anslutit mig till utskottets skrivning på denna punkt men har med mina ord ytterligare velat klargöra min uppfattning.
Herr talman! Jag har tidigare sagt att det verkligen inte är lätt att sitta mellan två stolar. Herr Mundebo har nyss försökt sig på den saken. Resultatet framgår av det anförande som herr Mundebo nyss höll. Det innebar ju att herr Mundebo först tog klart avstånd från den politisering av polismakten som kan bli resultatet om Kungl. Maj:t tillgodoser statsutskottets önskemål, vilket jag hoppas inte blir fallet. Det innebar vidare, att herr Mundebo erkände att vissa uttalanden kunde ha formulerats bättre. Men formuleringar i ett utskottsutlåtande är betydelsefulla. Vi gör en beställning hos Kungl. Maj:t, i vilken vi begär att Kungl. Maj:t skall vidta vissa åtgärder, och då kan man verkligen inte glida över hur beställningen formuleras. Slutligen underströk herr Mundebo vikten av att polismakten är medborgerligt förankrad. Detta är precis vad vi har gjort från minoritetens sida. Jag skall därför be att få läsa upp vad vi skrivit i vårt minoritetsutlåtande: »Enligt utskottets mening täcker de av riksdagen antagna riktlinjerna för polisverksamheten och den i enlighet härmed utfärdade instruktionen för polisstyrelsen de önskemål motionären framfört. Inom sålunda uppdragna ramar torde tillräckligt spelrum stå till förfogande för åtgärder ägnade att understryka den medborgerliga förankring, som lekmannainflytandet i rikspolisstyrelsen utgör. Att så sker är angeläget med hänsyn till allmänhetens förtroende för de betydelsefulla samhällsuppgifter som polismyndigheten har att fullgöra. För den polisiära tjänsteutövningen = främjas otvivelaktigt känslan av medborgerligt stöd genom att lekmannarepresentanternas <ställning och roll i beslutsprocessen så långt möjligt klargöres. Utskottet förutsätter, att rikspolisstyrelsen kommer att utnyttja föreliggande möjligheter i nämnda hänseenden. Med hänsyn härtill torde — — — något ytterligare initiativ från riksdagens sida icke vara påkallat.» Konsekvensen av herr Mundebos eget anförande borde alltså vara ett yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag varken försöker sitta på två stolar eller försöker stå i två talarstolar utan jag befinner mig nu i en enda stol. Det är nämligen mycket möjligt att på en gång framhålla att en politisering — herr Bohman antydde att det var en partipolitisering — av polisens verksamhet inte får ifråga komma och samtidigt understryka att en medborgerlig förankring är viktig för polisarbetet och att den är särskilt viktig i en tid som denna. Av det skälet har jag anslutit mig till utskottsmajoriteten. Så enkelt är det.

Herr talman! På grund av dagens stora arbetsbörda skall jag inte göra någon längre kommentar beträffande motionsparet I: 579 och 11: 668 som gäller inrättandet av en tjänst som reseinspektör med placering hos rikspolisstyrelsen. Då utskottet i sin motivering för att avstyrka rikspolisstyrelsens framställning härom endast åberopar prioritetsskäl, är jag i alla fall tvungen att för kammaren mycket kort redovisa motionens syfte. Vi vet att ett intensivt rationaliseringsarbete har pågått inom polisväsendet under de senaste åren och ait man har gjort allt vad man kunnat för att medelst ökade hjälpmedel underlätta polisens arbete just med hänsyn till polisens nuvarande stora arbetsbörda. Det är väl särskilt på grund av bristerna i polisens personella resurser som de olika hjälpmedlen har tillförts polisdistrikten. Jag tänker nu närmast på diktafoner, standardiserade formulär och många andra hjälpmedel som skall vara till hjälp i bl.a. utredningsarbetet. Det är just en sådan värdefull kompensation som behövs med tanke på personalbristen. Det är därför mycket beklagligt att rikspolisstyrelsens önskemål om denna reseinspektörstjänst inte har tillräckligt beaktats av utskottet. En av reseinspektörens mera väsentliga uppgifter skulle vara att resa ut till de avsides be lägna polisdistrikten för att där informera personalen om de tillgängliga hjälpmedlen och lära personalen att begagna dem. Rikspolisstyrelsen har nämligen kunnat konstatera att dessa för miljoner anskaffade hjälpmedel i stor utsträckning inte används i utredningsarbetet, därför att personalen inte kan tillräckligt om de nya hjälpmedlen för att kunna utnyttja dem. Under sådana förhållanden tycker jag det är besynnerligt att utskottet, när man har lagt ned miljoner på dessa hjälpmedel, inte skall kunna gå med på ett så begränsat anslagsyrkande som de 40 000 kronor som begärs för denna reseinspektörstjänst. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till de likalydande motionerna 1: 579 och II: 668.
Herr talman! Med hänsyn till att den föregående talaren yrkade bifall till sin motion vill jag bara framhålla, att vi längre fram i detta utlåtande får en diskussion om resurserna till polisväsendet. Då kanske det framstår ännu klarare att det inte är fråga om någon speciell oginhet mot just denna funktion som är anledningen till att vi inte har velat tillstyrka motionen. Det är en prioriteringsfråga, alltså inte en prövning av betydelsen av denna tjänst, varom det väl inte kan råda någon tvekan. Men det är krav på många betydelsefulla tjänster som man inte har kunnat tillgodose, därför att man då skulle spränga de ramar som vi brukar hålla oss till i sådana sammanhang. Jag vill alltså försäkra talaren om att det inte är något annat än en ren prioriteringsfråga. Avvägningen i detta avseende får vi ta upp i den debatt som kommer att föras på en senare punkt. Med det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag tror inte, herr Bergman, att vi behöver befara att spränga några ekonomiska ramar med dessa 40 000 kronor. Snarare kan vi konstatera att de miljoner riksdagen tidigare beslutat anslå för anskaffandet av dessa hjälpmedel tyvärr ligger orörda ute i polisdistrikten. Jag tänker inte på de större städerna utan närmast på landsortens polisdistrikt. Enligt min mening är det oräntabelt att lägga hjälpmedel framför vederbörandes fötter utan att medlen kommer till användning. När hjälpmedlen i fråga kan utnyttjas är de kanske redan omoderna och då skall vi vara beredda att anslå ytterligare medel. Med hänsyn till de miljoner som ligger oanvända är det, tycker jag, litet orealistiskt att motsätta sig dessa futtiga 40 000 kronor.
Herr talman! Nej, de 40 000 kronorna spränger inga ramar, men herr Thylén är inte ensam. Många både i denna kammare och i första kammaren framför också önskemål om höjda anslag som sammantagna skulle spränga ramarna.

Herr talman! Jag skall återgå till frågan om den medborgerliga förankringen i rikspolisstyrelsen. Jag har läst utskottsutlåtandet åtskilliga gånger men måste säga att jag har mycket svårt att förstå vad som egentligen menas. Herr Mundebo sade också att han för sin del inte var helt nöjd med utskottsutlåtandet, och det kan jag förstå. Det framhålles exempelvis i början att man inte kan finna att den nu gällande instruktionen för rikspolisstyrelsen på något sätt har frångåtts. Litet längre fram sägs att det är »väsentligt att det uttryck för en direkt medborgerlig förankring som lekmannainflytandet i rikspolisstyrelsen utgör kommer att ytterligare framhävas. Detta bör lämpligen ske i de sammanhang där lekmannamedverkan är inskriven i in struktionen». Detta är två saker direkt strider mot varandra. På ett annat ställe säger man att det är av vikt att den »grundläggande princip som kommit till uttryck i styrelsens organisation och givna befogenheter inte löper risk att innehållsmässigt tunnas ut genom en beslutsprocess som får ett alltmer tekniskt och splittrat innehåll». Litet längre ner är man emellertid angelägen att understryka att vad som föreslås »inte på något sätt kan uppfattas som ett ställningstagande mot en rådande ordning». Återigen två saker som strider mot varandra. Liksom Gösta Bohman vill jag peka på att man vill ha en ordning som leder till att lekmännens faktiska deltagande i besluten så långt som möjligt redovisas. Det kan kombineras med det tidigare uttalandet att det även i frågor som inte berörs av instruktionen skall finnas möjlighet att medverka, t.ex. beträffande de faktiska resursernas användning samt då det gäller råd och anvisningar för polisens uppträdande, vilka är nödvändiga för att ge auktoritet åt ingripanden i framför allt ordningssituationer. Man frågar sig verkligen: Vad vill egentligen utskottsmajoriteten? Önskar den att lekmannarepresentanterna, i varje fall i vissa avseenden, skall överta den operativa ledningen? Skall vi ha en polisledning med lekmän i spetsen som gör politiska bedömningar och avvägningar? Är det detta herr Bergman och utskottsmajoriteten vill? Nu har herr Bergman tagit tillbaka mycket och framhållit att han visst inte önskar något sådant. Han menar att vi krånglat till saken alldeles för mycket. Men det som är skrivet är skrivet, även om det gäller motioner och utskottsutlåtanden. För min del kan jag inte förstå att det är något fel på den nuvarande beslutsprocessen som för övrigt alls inte är särskilt invecklad, vilket gjorts gällande. Vi har i plena i rikspolisstyrelsen vid åtskilliga tillfällen kommit fram till beslut om principiella ställningstaganden i olika frågor som berör polisens uppträdande i skilda situationer, vilken utrustning de skall ha o. s. v. Vi är inte alls förhindrade att ta upp sådana frågor. Det verkade på herr Bergman som om det bara är rikspolischefen som kan aktualisera andra frågor än de som står i instruktionen. Så är det inte. Vi lekmannaledamöter kan ta upp och har tagit upp åtskilliga andra frågor till diskussion, och vi har även fått gehör för våra åsikter. Lekmannarepresentanterna kan självfallet inte lägga sig i hur polisen disponerar sina resurser i olika situationer. Dels vet man ingenting i förväg om de situationer som helt hastigt kan uppkomma, dels måste det ankomma på polisledningen centralt och lokalt att avgöra hur resurserna skall utnyttjas på bästa sätt i varje uppkommen situation. Det kan ju ibland bli fråga om mycket stora ingripanden. Polisen får inte göra några politiska bedömningar utan har till uppgift att upprätthålla ordningen och se till att de lagar som politikerna stiftar efterleves. Slutligen vill jag vitsorda — och det tror jag att alla representanterna i rikspolisstyrelsen är ense om — att vi har ett utomordentligt gott samarbete sinsemellan och med rikspolischefen och hans medhjälpare. Vi får all den information vi önskar i olika frågor, och vi har också i högsta grad fått gehör för de synpunkter och önskemål som vi i skilda sammanhang har fört fram. Det är sålunda att slå in öppna dörrar att förfäkta, som herr Bergman gör, att det här behövs en annan ordning. Trots den egendomliga och oklara skrivningen i utskottets utlåtande hoppas jag att Kungl. Maj:t inte vidtar någon åtgärd som principiellt ändrar nu gällande ordning. Därmed är naturligtvis inte sagt att det inte kan göras förbättringar, men det kan ske inom ramen för de bestämmelser som för närvarande gäller för rikspolisstyrelsen. Om man låser förfarandet ytterligare vid andra bestämmelser är det stor risk för att polisledningen inte får den frihet i sitt handlingssätt som den måste ha i olika situationer. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Om riksdagen bifaller statsutskottets hemställan hoppas jag verkligen att Kungl. Maj:t gör som riksdagen vill och inte följer den föregående ärade talarens rekommendation att strunta i riksdagen. Det vore högst beklagligt. Skall inte det lekmannainflytande som finns här få slå igenom, så förstår jag den ärade talaren när han vill att det inte skall göra det i polisstyrelsen.
Herr talman! Herr Hedin sade att motionären och utskottet här slår in öppna dörrar, och det instämmer jag i. Vidare kan också jag betyga att det råder ett förtroendefullt samarbete inom rikspolisstyrelsen. De för polisens verksamhet väsentliga frågorna behandlas av styrelsen i sin helhet, utan att det görs några inskränkningar i de frågor som vi vill ta upp till behandling i styrelsen. Det förs ingående överläggningar om brottsbekämpning, trafikövervakning och andra frågor som hör ihop med polisens verksamhet och som är aktuella vid varje tidpunkt. Jag har närmast fått det intrycket att utskottsmajoriteten önskar att lekmännen skulle ingripa direkt i polisens operativa verksamhet, men det är väl ändå något som hör till det omöjliga. Motionären har förklarat att motionen inte innebär någon kritik av den nuvarande rikspolisstyrelsen och dess arbetssätt, men då frågar jag mig vad det egentligen är man är ute efter. Jag har kommit till den uppfattningen att såväl motionären som utskottet på något sätt har bibringats en felaktig föreställning om hur det för närvarande går till i rikspolisstyrelsen, men ett riksdagsbeslut skall ju inte byggas på en sådan felaktig uppfattning.